Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Förra våren var debatten intensiv kring Arbetsförmedlingens förmåga att se till att arbetsgivare som har anställda med lönebidrag också har försäkringar enligt kollektivavtal eller motsvarande. Mediernas fokus har blåst över, men problemen är kvar - om man inte vidtar åtgärder. Det är detta min interpellation handlar om. Arbetsmarknadsministern levererar inte några konkreta svar. Det är många som vittnar om hur Arbetsförmedlingen struntar i att kontrollera om arbetsgivarna har försäkringar. Den genomgång som riksdagens utredningstjänst, efter mycket om och men, till slut gjorde 2012 visar att 11 procent av de berörda arbetsgivarna inte har tecknat arbetsskadeförsäkring och att 9 procent av dem som har anställningar med lönebidrag saknar försäkring. Det är totalt 6 300 personer som har anställningar med lönebidrag som går till jobbet varje dag utan att arbetsgivaren betalar de försäkringar som den anställde har rätt till. Arbetsgivaren får dessutom ersättning för försäkringarna som man är skyldig att erhålla men uppenbarligen struntar i. De allra flesta anställda med lönebidrag är helt ovetande om detta. Det är först när en olycka inträffar som man inser problemet. De som kan få lönebidragsanställning är de som har någon form av funktionsnedsättning. Många gånger är denna funktionsnedsättning kritisk. Själva syftet är att det ska vara lättare att komma in och få ett arbete, att kunna behålla ett arbete alternativt att det ska övergå till en ordinarie anställning. Lönebidragsanställningen ger helt enkelt individen en lite jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv. Men det är oanständigt att Arbetsförmedlingen inte klarar av att utföra kontrollen av att arbetsgivare har tecknat försäkringar. Berättelserna om detta är många gånger hårresande. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern har hört talas om Klas, som i många år jobbade som borrare i Malmfälten. Kanske var det just det jobbet som satte sig i lungorna till slut, eller så var det något annat. Men Klas fick bindväv och ärr i lungorna, vilket innebar att lungorna gjorde motstånd varje gång han sög efter luft. Han led av lungfibros. Jakten på ett lättare jobb tog Klas och hans familj till Skåne. Arbetsförmedlingen ordnade arbetsträning på ett kafé. Efter hand blev det en anställning med lönebidrag. Vad Klas inte visste var att han var oförsäkrad. Odjuret i lungorna svällde, och han blev tvungen att göra en lungtransplantation. När han återhämtade sig skickade han in papper till Afa Försäkring för att begära utfyllnad i sjukpenningen. Men svaret blev nej. Kaféet som fått lönebidrag och ersättning för hans försäkringar hade inte betalat någon försäkring. Eftersom Arbetsförmedlingen inte hade kontrollerat detta gick man helt enkelt med på att betala Klas pengarna. Vi skattebetalare betalade alltså två gånger. Sedan kom höstmorgonen när Klas inte vaknade ur sin sömn. Om Klas hade varit försäkrad på sitt jobb hade hans fru och barn, hans efterlevande, fått 200 000 kronor efter hans död. Men försäkringen fanns inte, och Arbetsförmedlingen tyckte inte längre att de bar ansvar för felet. När ska ministern lägga fram de förslag som rättar till det faktum att ett stort antal anställda med lönebidrag, skyddat arbete eller utvecklingsanställning inte omfattas av de försäkringar de har rätt till?

Herr talman! Arbetsmarknadsministern förutsätter att Arbetsförmedlingen som myndighet har en god kontroll. Hon hänvisade i sitt svar till att myndigheten har en intern instruktion som togs fram 2011 som ska säkerställa korrekta beslut om lönebidrag. Om jag var minister med ansvar för dessa frågor skulle jag vara lite mer försiktig i mina antaganden och förutsättningar. Utredningen från riksdagens utredningstjänst, som jag hänvisade till i min interpellation, gjordes året efter det att Arbetsförmedlingen beslutade om den interna instruktionen. Metoden man använde på utredningstjänsten var att man under maj månad 2012 samkörde register från Arbetsförmedlingen och Fora, det vill säga försäkringslösningen för arbetsskadeförsäkringar inom alla sektorer utom staten. Resultatet av samkörningen visade att 6 300 personer stod utan försäkringslösning. Så bra fungerar Arbetsförmedlingens interna instruktion. Arbetsmarknadsministern hänvisar också till FunkA-utredningens betänkande som bereds inom Regeringskansliet. Det har gått närmare ett år sedan utredningen presenterades. Hur går arbetet? Utredningen föreslår till exempel att staten ska ta ansvar för försäkringsskyddet om arbetsgivaren saknar kollektivavtalsenliga försäkringar. Det skulle jag gärna vilja att ministern svarar på. Herr talman! Det behövs konkreta åtgärder, annars kommer vi inte till rätta med problemen. Annars kommer andra att drabbas, andra med liknande öden som Klas med lungfibros och hans efterlevande. När kommer arbetsmarknadsministern att lägga fram förslag som rättar till det faktum att ett stort antal anställda med lönebidrag, med skyddat arbete eller med utvecklingsanställning inte omfattas av de försäkringar de har rätt till?

Herr talman! Det är dags att gå från ord till handling. Det är bra att arbetsmarknadsministern inser problemen, men det händer inte tillräckligt från regeringens sida. Det är därför vi har exempel som Klas. Eller låt oss se på Martin, en ung kille som efter en lång tids sjukdom får ett jobb på ett it-företag. Han krockar på vägen till arbetet. Hans mamma, som är långtidssjuk, klarar inte av att betala hans begravning. Det är något hon hade fått ersättning för om han hade haft den försäkring han hade rätt till, om han hade haft den försäkring som staten faktiskt betalar för. Eller låt oss se på Ann-Marie, som jobbade på en mäklarfirma med lönebidrag i två och ett halvt år. Hon upptäckte att firman aldrig har betalat in pengar för hennes pension. Eller vi har Anna, som har varit oförsäkrad, och hon kräver av mäklarfirman där hon jobbar att hon ska få en försäkring. Hon blir uppsagd och av med arbetet. Det görs inte tillräckligt. Om inte regeringen går från ord till handling kommer berättelserna att fortsätta att rulla på. Det är fråga om enskilda människor. Det är 6 300 personer som drabbas av att arbetsgivarna inte betalar de försäkringar arbetstagarna har rätt till. Det är de försäkringar som vi skattebetalare är med och betalar. Regeringen måste gå från ord till handling. Det är dags att handla nu.